Herr talman! Stina Bergström har frågat mig vad jag avser att göra för att undvika nedläggning av en stor del av den miljövänliga containertrafiken på tåg i Sverige, vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller driften av kombiterminaler i Sverige och vilka åtgärder jag avser att vidta när det gäller balansen mellan banavgifter och servicegrad på spåret. Isak From har frågat mig vilka initiativ jag tänker ta för att arbetsmarknaden och industrins konkurrenskraft inte ska skadas av den situation som råder i transportbranschen och för att inte svensk åkerinäring ska slås ut av osund konkurrens. Siv Holma har frågat mig vad jag avser att göra för att på kort respektive lång sikt förbättra förutsättningarna för att öka godstransporterna på järnväg, vad jag avser att göra för att kvalitetssäkra kombiterminalernas framtid och verksamhet samt vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att få bort den osunda konkurrensen inom lastbilstrafiken. Frågorna är delvis likartade. Jag har därför valt att besvara dem i ett sammanhang. Frågorna om järnvägens gods och containertrafik är bland annat föranledda av att det norska järnvägsföretaget Cargo Net tidigare i höst aviserat att det från och med den 11 december skulle upphöra med delar av sin så kallade kombitrafik i Sverige, det vill säga transport av standardiserade lastbärare som till exempel containrar och växelflak. Låt mig därför först konstatera att Cargo Net nu meddelat att man efter samråd med sina större kunder har beslutat att fortsätta bedriva sin kombitrafik i Sverige. Beslutet gäller åtminstone till och med det första kvartalet 2012. Vad som kan tänkas hända efter det första kvartalet 2012 är i dagsläget osäkert. Jag följer naturligtvis situationen noggrant men har inte för avsikt att på grundval av det nu inträffade vidta några särskilda åtgärder riktade mot gods eller kombitrafiken på järnväg. Godstransporter på järnväg tillhandahålls sedan 1996 i konkurrens. Minskar en aktör sitt utbud på denna marknad, finns det andra som kan expandera sitt. Kombitransporter på järnväg är dessutom ett attraktivt marknadssegment. Det har sedan 1996 ökat med ca 140 procent fram till 2010. Detta ska jämföras med att järnvägens godstransportmarknad totalt ökat med ca 25 procent under samma tid. Utvecklingen har också inneburit att allt fler aktörer visat intresse för och i vissa fall redan etablerat sig inom kombitrafiken. Detta betyder att jag inte anser att de successiva banavgiftshöjningar som Trafikverket från och med 2011 genomför hotar konkurrenskraften för järnvägens godstransporter. Man ska komma ihåg att svenska banavgifter i ett internationellt perspektiv är låga. En fortsatt positiv utveckling för gods inklusive kombitransporterna på järnväg förutsätter att järnvägens marknadsaktörer kan erbjuda transporttjänster som är både kvalitativt och prismässigt attraktiva. Det förutsätter i sin tur att infrastrukturen medger genomförande av effektiva tågtransporter, det vill säga att det finns plats för sådana transporter och att de kan genomföras punktligt och utan störningar på grund av brister i infrastrukturen. Regeringen och riksdagen har vidtagit ett antal åtgärder för att förbättra förutsättningarna för ökad punktlighet i järnvägstrafiken, men också för planeringen av järnvägsnätets utnyttjande. Åtgärderna avser såväl regleringsåtgärder och ökad finansiering av järnvägsnätets drift, underhåll och utveckling som olika uppdrag till Trafikverket. Infrastruktur till kombiterminaler är i de flesta fall statens ansvar och av central betydelse för det svenska transportsystemet. Terminalområdet däremot är i allt väsentligt marknadsdrivet. Det är riktigt att Jernhusen AB har börjat upphandla driften av kombiterminalerna. Skälet är att man ville säkerställa en konkurrensneutral drift i dem, eftersom de till följd av att järnvägens godsmarknad är öppen ska kunna betjäna flera järnvägsföretag på ett icke-diskriminerande sätt. När det gäller frågan om vilka konkreta åtgärder jag avser att vidta för att få bort den osunda konkurrensen inom lastbilstrafiken har jag vid ett flertal tillfällen svarat på liknande eller snarlika frågor i riksdagen och svarar nu som då att alla ska följa de regler som gäller. Självklart ska även staten via sina myndigheter utöva den kontroll och den tillsyn som behövs. Jag uppfattar att det finns tillräckligt lagstöd för att ansvariga myndigheter ska kunna agera och beivra olaglig yrkesmässig trafik. Frågor om lönevillkoren inom vägtransportmarknaden anser jag däremot bäst lämpar sig för arbetsmarknadens parter.

Herr talman! Jag tackar ministern för svaret, även om jag tycker att det är beklagligt att vi inte har näringsministern här. Jag ställde faktiskt min interpellation till näringsministern då det i mitt tycke är en mycket viktig näringslivsfråga som vi ska diskutera och som handlar om osund konkurrens och villkoren på svensk arbetsmarknad. Man kan samtidigt fundera på var vår näringsminister Annie Lööf har gömt sig nu när hon faktiskt har varit i det närmaste osynlig sedan hon tillträdde sin post. Eftersom vi nu har en regering som är moderatledd är det väl ganska naturligt att det är en moderatminister som svarar även på de näringslivspolitiska frågorna. Mina frågeställningar var delvis hämtade från transportbranschen. I detta hänseende är det ganska naturligt att regeringen skickar infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd som jag vet är ganska påläst i dessa frågor. Jag beklagar också att infrastrukturministern har valt att klumpa ihop dessa tre viktiga interpellationer. Jag hade gärna gått in mer i debatten om de andra interpellanternas interpellationer som är mycket viktiga, men det är inte riktigt möjligt just nu. Min utgångspunkt för denna debatt är att jag under tiden följt hur utländska arbetare systematiskt utnyttjas på svensk arbetsmarknad. Hemma i Västerbotten har det varit särskilt tydligt. Ingen har undgått det som har hänt i bärskogen och hur bärplockarna systematiskt har utnyttjats. Alla har tyckt att förhållandena har varit oacceptabla. Faktum är att situationen för bärplockarna inte är speciellt olik situationen för många gästarbetande chaufförer och byggnadsarbetare i Sverige i dag. Jag gjorde ett besök hos en större industri med mycket stort behov av fungerande transporter. Med den undermåliga kapacitet som vi har på järnvägen till norra Västerbotten är denna industri helt beroende av fungerande lastbilstransporter. Jag fick både se och träffa förare i cabotagetrafik. Flera uppgav indirekt att de i stort sett kör enbart inrikestransporter i Sverige och mer sällan eller aldrig befann sig i sitt hemland. Under hösten har även Västerbottensbänken träffat åkerinäringen i Västerbotten. Vi fick en mycket bra beskrivning av läget i Västerbotten där man tidigare varit förskonad från osund konkurrens. Men nu anser man att en ökande andel av den trafik som man ser är schemalagd cabotagetrafik. Skötsamma företag riskerar att gå i putten på grund av att ingenting görs. Företag törs inte växa, och få eller inga nya företag startas. Herr talman! Hur bra en idé än är för en företagare är det inte hållbart med det kryphål som finns i lagstiftningen i dag. I både bygg och transportbranschen är man enig om att det inte funkar som det är i dag. Jag har också blivit kontaktad av fackliga företrädare för industrin där man rapporterar att en allt större andel av transporterna till och från våra viktiga industrier sker med bilar, både svenska och utländska, men ofta med östeuropeisk besättning. Många liknar dem vid trashankar, och språkförbistring är mer regel än undantag. Kvaliteten i transportbranschen riskerar att sättas på undantag. Från åkerinäringen i Västerbotten är man mycket irriterad över de olika polismyndigheternas prioriteringar. Jag har från flera håll hört krav på att man ska ha en myndighet och att det skulle kunna vara en möjlig väg att få ordning på det juridiska regelverk som finns i dag. Men det handlar också om hur åklagarna väljer att prioritera och driva detta och faktiskt se till att de som har åkt fast åtalas. Herr talman! Jag skulle från infrastrukturministern vilja höra lite mer precist vad som faktiskt händer i denna fråga.

Herr talman! Jag börjar med att tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Men det är ett svar som gör mig mycket orolig. Den fråga som jag vill debattera här i dag är så viktig. Den handlar om de klimatsmarta transporternas vara eller inte vara. Att köra containrar på lastbil till en kombiterminal, lyfta över dem på tåget och köra genom landet är ett klimatsmart sätt att frakta gods. Vi använder vägen bara när vi inte har järnväg eller sjöfart. I ett ansvarsfullt land är det järnvägen som företagen väljer eftersom den också är billigast. I alliansregeringens Sverige är det i stället vägtrafiken som ökar. Statsrådet nämnde att transporterna på järnväg har ökat med 25 procent sedan 1996. Det är en glädjande utveckling. Men statsrådet glömde berätta att de tunga transporterna på väg har ökat ännu mer. Det norska företaget Cargo Net har kört kombitrafik i Norge och Sverige sedan början av detta sekel. I oktober meddelade företaget att man kommer att sluta att köra i Sverige den 11 december i år. Det har redan inneburit en stor ökning av antalet långtradare på våra vägar och ökade koldioxidutsläpp. I går fick vi visserligen beskedet att delar av trafiken - inte all trafik, som statsrådet tycks tro - kommer att köras fram till mars nästa år. Lösningen omfattar ungefär hälften av den mängd gods som Cargo Net körde förra veckan. Sex linjer har redan lagts ned. Det handlar om sex dagliga turer bland annat mellan Sundsvall och Stockholm och mellan Sundsvall och Göteborg. Där går nu det mesta godset i stället på lastbilar. Jag tycker att statsrådet blundar för problemet när hon säger att någon annan tågoperatör kommer att ta över trafiken. Varför har ingen i så fall redan gjort det? De har haft sedan i oktober på sig att locka över kunderna. Jag tror att svaret helt enkelt är att ingen vill köra. Ingen vågar ta risken. Cargo Net är det tredje företaget som har slutat köra gods på järnväg i år. Tidigare har Stena Recycling och Railcare lagt ned. Herr talman! Jag håller med statsrådet om att den största anledningen till järnvägens problem är bristerna i infrastrukturen och bristen i punktlighet. Men det finns även andra anledningar, och de höjda banavgifterna är en. Regeringen aviserar i budgeten att man tänker höja intäkterna från avgifterna med 140 miljoner nästa år. Det är inte någon jättestor siffra i statens budget, men för dem som ska betala är den stor. Det handlar om 5-10 procent av företagens kostnader. Tänk dig att din hyresvärd kommer och säger att han tänker höja hyran för din sunkiga, dragiga lägenhet trots att du har frusit, fått köpa värmefläktar och betala höga elräkningar de senaste åren. Nog skulle väl du i så fall säga: Visst kan jag betala mer i hyra, men då får du först renovera lägenheten! På samma sätt är det med tågoperatörerna. Visst har de råd att betala mer för att köra på spår som fungerar, men inte samtidigt som de måste betala sina kunder för att godset inte kommer fram i tid och betala övertidsersättning till personalen och extraavgifter vid terminalerna för att de är sena - kostnader som beror på att hyresvärden, staten, inte kan erbjuda fungerande spår. Jag vill fråga statsrådet: Tycker inte statsrådet att det är en konstig ordning att höja avgifter för en verksamhet som inte fungerar? Vore det inte bättre att vänta med hyreshöjningen tills spåren, kontaktledningarna och allt annat är renoverat?

Herr talman! Jag tackar för interpellationssvaret. När infrastrukturministern svarar på tre interpellationer samtidigt blir svaren av förklarliga skäl övergripande och generella. Mitt intryck är att infrastrukturministern rycker på axlarna och viftar bort sitt politiska ansvar med orden att hon följer situationen noggrant men inte kommer att vidta några särskilda åtgärder. Detta säger ministern trots att konsekvenserna av nedläggningen av kombiterminalerna blir katastrofala. Lastbilstrafiken beräknas öka med mellan 50 000 och 75 000 lastbilar i landet. Det är ett dramatiskt bakslag i ett flerårigt arbete med att flytta över godstransporterna från väg till järnväg. Koldioxidutsläppen ökar. I dessa dagar när klimatarbetet behöver intensifieras går utvecklingen bakåt i stället för framåt. Från terminalen i Luleå kommer denna information: Trots skriverier om att kombitrafiken räddas kvar är det endast trafiken Skåne-Umeå och Göteborg-Umeå-Luleå som är föremål för att återuppstartas denna vecka, med reducerad kapacitet. Övriga linjer ligger fortfarande nere med många lastbilstransporter som följd. Många kombiterminaler varslar personal som har mångårig erfarenhet och stor kompetens. Det är ett stort resursslöseri. Om en förbättring av villkoren för tågoperatörerna skulle komma till stånd skulle det kunna förhindra resursslöseriet med att säga upp dessa människor. Det är också ett stort resursslöseri att låta dessa stora terminaler stå tomma. Herr talman! Det låter för övrigt som om det är bara det norska godstågsföretaget Cargo Net som har dålig lönsamhet. Faktum är ju att nästan alla godstågföretag har röda siffror. Den positiva utvecklingen för kombiterminaltrafiken som började 1988 bröts 2007-2008. Vi har alltså haft en kraftigt sjunkande lönsamhet de senaste fyra åren. Och orsakerna känner vi ju alla till. Det handlar om de senaste årens vinterkaos på järnvägarna, de kraftigt eftersatta satsningarna på drift, underhåll och reinvesteringar samt de negativa effekterna av avregleringarna, som resulterat i en uppstyckning av järnvägssystemet. Som lök på laxen ska godsföretagen successivt betala ökade banavgifter på banor som inte på något sätt har förbättrats kvalitetsmässigt. Man ska alltså betala ökade avgifter på urusla banor och dessutom innan de har förbättrats! Herr talman! Cargo Net berättade vid ett möte i riksdagen att de i Norge inte behövde betala banavgifter. Motivet var att det var ett led i att stimulera att mer av gods från väg fördes över till järnväg. Sveriges infrastrukturminister gör tvärtom. Avgifterna ökar för godstågen medan gods på vägarna går fria. Frågan är om ministern vill ha transportslagsneutrala avgifter. Vore det inte på sin plats att pröva med att införa ett moratorium för banavgifterna, alternativt att ställa in banavgiftshöjningarna för att skapa förutsättningar för mer gods på järnväg och mindre på väg? Det vore väl en önskvärd åtgärd, åtminstone tills spåren rustats upp till en anständig kvalitet? Delar infrastrukturministern min uppfattning att vi behöver mer gods på järnväg och inte mindre?

Herr talman! Låt mig börja med den oro som har präglat frågan hur vi på kort sikt ska kunna hantera containertrafiken på järnväg nu när Cargo Nets planerade marknadsutträde har pågått. Jag vill först säga att jag tycker att det är bra att infrastrukturministern följer frågan nära. Det känns betryggande. Det är också glädjande att vi nu faktiskt också kan se att Cargo Net behåller en stor del av trafiken i Sverige trots att vi diskuterade motsatsen för bara en vecka sedan. Under den tid som Cargo Net fortsätter finns det möjlighet både för det aktuella företaget och för konkurrerande företag att bedöma marknadsläget och se hur man vill hantera framtiden. Det tycker jag är bra. I debatten framhåller både oppositionspolitiker och enskilda företag att detta med förhöjda banavgifter skulle vara ett väldigt stort problem i Sverige och att det skulle skada svensk konkurrenskraft och godstransporterna på järnväg. När den här debatten går hög, så även i den här kammaren, kan det vara bra att påminna sig lite fakta. Sverige har, precis som infrastrukturministern påpekade, väldigt låga banavgifter i ett internationellt perspektiv. De är nästan lägst i Europa. I Danmark är banavgifterna dubbelt så höga som i Sverige och i Tyskland nästan tio gånger så höga som i Sverige. I Sverige utgör banavgifternas andel av tågtrafikens kostnader för godstransporter ungefär 6 procent. Det ska jämföras med ett Europa där avgifterna ligger någonstans i häradet 10-30 procent och i vissa länder ännu högre. Dessa förhöjda banavgifter går dessutom tillbaka till järnvägen genom ökade satsningar på drift och underhåll. Ökad driftsäkerhet i järnvägssystemet är kanske den enskilt viktigaste delen för att öka konkurrenskraften i det svenska järnvägssystemet och se till att vi får mer kombitrafik på spåren.
Herr talman! Alla dessa tre interpellationer andas i grunden frågan: Hur kan svensk konkurrenskraft bevaras? Vi tänker då på tillväxt och utveckling oavsett var i landet produktionen sker. Det är min fulla övertygelse att för att företag över huvud taget ska kunna verka och växa måste det finnas bra infrastruktur och möjlighet till goda transporter. Stina Bergström beskrev hur det kan gå till mellan olika transportslag, och jag är också av uppfattningen att just intermodalitet för många är det mest optimala. Därför planerar vi också infrastrukturen mer och mer efter det. Isak From frågade mer konkret vad som händer just när det gäller den osunda åkeribranschen. Jag vill där bara påminna om det som började gälla från och med den 4 december i år, nämligen ett skärpt beställaransvar. Det är en viktig komponent. Förutom att vi nu påbörjar ett arbete inom Regeringskansliet som samordnas mellan Näringsdepartementet, Justitiedepartementet och Arbetsmarknadsdepartementet för att fånga upp de olika vinklar som finns i problematiken pågår också ett arbete med att ta fram en förordning som ger myndigheterna i Europas medlemsstater möjligheter att utbyta information och därmed också att ta krafttag. Man ska också öka möjligheterna att tillfälligt dra in tillstånd, det som Transportstyrelsen gör, och inte bara utfärda en varning. Beroende på när propositionen kommer tror jag att detta ska börja gälla nu till våren, någon gång i mars. Stina Bergström och till viss del också Siv Holma talar om järnvägen och har också frågat mig lite grann hur det blir på kort och lång sikt. Den största utmaningen som många av dem som transporterar på järnväg har känt är rädslan inför den kommande vintern. Med två vintrar i bagaget har de tappat förtroendet för järnvägen. De har affärsrelationer, och en del valde redan långt på förhand att byta transportslag för att de inte vågade lita på att det skulle fungera den här vintern. Punktlighet och förtroendet för järnvägen är det som skapar konkurrenskraften för järnväg. Just därför har vi ytterligare sett till att rusta upp inför vintern. Det kommer att ge vid handen hur man vågar satsa i framtiden. I fortsättningen handlar det om kapaciteten och hur vi får tillbaka robustheten. Därför satsar vi på både kort och lång sikt. Är det rimligt eller inte att ta ut banavgifter? Stina Bergström nämnde exemplet Cargo Net som i Norge inte behöver betala någon banavgift alls. Men dess lönsamhet har rasat rätt så rejält i Norge. Det hänger ihop med att punktligheten också har rasat. Frågan är hur stor del i sammanhanget som banavgifterna utgör av den totala transportkostnaden. Vi har valt tillsammans med Trafikverket att ändå höja banavgifterna successivt. Det finns möjligtvis de som på samma sätt uttrycker: Ska man göra omvänt? Borde man inte satsa och få ordning på järnvägen först? Men vi använder banavgifterna direkt tillbaka för att stärka kvaliteten i järnvägen. Det köper de flesta och tycker är bra. Dessutom tittar vi nu på hur man kan differentiera banavgifterna. Det är ett ekonomiskt styrmedel för tid och för tåglägen som transportörerna tycker är bra. Nästa år inför vi också kvalitetsavgifter som ett sätt att förhindra störningar. Allt detta görs i syfte att få robusthet och tillförlitlighet så att människor vågar tro på järnvägen.

Herr talman! Jag ska fortsätta att tala om åkeribranschen. Det finns möjligheter att städa branschen så att företag som uppfyller kravet på gott anseende inte konkurreras ut av de oseriösa, en situation som inte borde vara möjlig i Sverige i dag om Sverige följt råden i Europaparlamentets och rådets förordning EG nr 1071/2009. De behandlar, som infrastrukturministern vet, gemensamma regler beträffande villkor som ska uppfyllas av personer som bedriver yrkesmässig trafik. Det kräver också att Åklagarmyndigheten lyfter upp och driver målen och inte som i dag nära nog konsekvent avskriver solklara fall. Praxis på böter behöver motsvara den i andra EU-länder som Frankrike, Finland eller Holland. En skärpning av lagstiftningen kommer förmodligen också att behövas för att straffen ska bli kännbara så att Åklagarmyndigheten faktiskt ska prioritera brottsligheten. EU-domstolens domar i Laval-, Viking-, Rüffert och Luxemburgmålet har försvagat de grundläggande fackliga rättigheterna i relation till EU:s ekonomiska friheter. I spåren av detta kommer olika fall av osund konkurrens upp till ytan. Det är vad vi ser nu. Det nationella självbestämmandet på bland annat lönebildningens område har kraftigt begränsats. Efter domarna ställde de fackliga organisationerna i Europa krav på en ändring av EU:s fördrag genom att införa ett socialt protokoll. En förändring av fördraget är nödvändigt för att hantera förhållandet mellan EU och medlemsstaternas kompetenser. Avsaknaden av en tydlig kompetensfördelning möjliggjorde domarna från EU-domstolen. Men den ordning och reda som ett socialt protokoll skulle ordna verkar vara långt borta i det blå Europa som finns i dag. När vi nu tvingas leva i en nära nog fullt avreglerad marknad måste villkoren att driva företag vara desamma såväl för svenska företag som för företag i övriga EU-länder oaktat bransch. För åkerinäringes del finns ju redan i dag möjligheter att följa förordningen. De viktigaste reglerna om gott anseende finns i artikel 6aiii. Den avgörande regeln om undantag finns i artikel 3.2., precis som infrastrukturministern är medveten om. För att motverka osund konkurrens vore det möjligt att följa en rad andra länders beslut att stävja den extrema marknadsstörning som i dag pågår inom åkerinäringen. Ministern har själv nämnt att ett arbete pågår inom Regeringskansliet. Uppfattar jag det rätt att ministern menar att det är möjligt att lägga en proposition på vårt bord redan i mars? I så fall skulle det vara bra, och det ser vi fram emot. Om jag går vidare finns EU-parlamentets och rådets förordning EG nr 1072/2009 som berör bland annat cabotagetrafik i artikel 8. Sanktionsreglerna finns i artiklarna 11-16 och är synnerligen drastiska. Det sägs att sanktionerna ska vara avskräckande. Hur avser den samlade regeringen att konkret efterleva det EU-kravet i Sverige? Till detta kommer att EU:s vitbok om den långsiktiga transportpolitiken som lyfter fram behovet av en social stadga för transportnäringen och att falskt egenföretagande ska åtgärdas. Hur tänker ministern och Sveriges regering se till att regeringen lever upp till de kraven?

Herr talman! Visst är det så att det inte är banavgifterna som är det stora problemet för våra tågoperatörer. Det säger också Cargo Net. Vad har varit problemet? Varför lägger det ned sin verksamhet? Det säger det att det gör senast i mars i vår. Det beror på de senaste årens tågkaos, bristerna i infrastrukturen och bristen på punktlighet. Det är det stora, första problemet. Det andra är avregleringen av terminalerna som har lett till en sämre samordning och dyrare omlastningar. Men det tredje är ändå banavgifterna. Det är droppen. Jag skulle vilja fråga statsrådet om hon tycker att tågoperatörerna ljuger när de säger att de höjda banavgifterna är droppen som har fått bägaren att rinna över. Jag vill komma tillbaka till min liknelse mellan dåliga spår och sunkiga lägenheter. Om du bor i en dålig lägenhet och fastighetsägaren höjer hyran ligger det nära till hands att du som hyresgäst väljer att flytta till en annan bättre lägenhet med billigare hyra. För tågoperatörernas kunder finns det alternativet. De kan välja att låta godset färdas på vägen i stället, på långtradare som inte behöver betala banavgiften. Det är den utveckling vi ser i dag. Sjysta konkurrensvillkor måste innebära att varje trafikslag ska bära sina egna kostnader inklusive slitage och miljöpåverkan. Det gör inte den tunga vägtrafiken. Herr talman! En enad klimatberedning ställde sig bakom ett införande av avståndsbaserad skatt för tunga lastbilar. Ett tiotal länder i Europa har infört eller beslutat att införa en sådan avgift. EU-kommissionen förespråkar den i sin aktuella vitbok Färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde . Men Sveriges regering inför ingen vägavgift. Den höjer banavgifterna i stället. En lastbilsskatt är också rättvis. Samtliga tunga fordon som sliter på vägarna är med och betalar. I dag slipper de utländska åkerierna helt de kostnaderna. I dag kommer 20 procent av lastbilarna från utlandet, och den siffran ökar hela tiden. De flesta kommer från Danmark, Norge, Tyskland och Polen. Det är länder som alla har eller håller på att införa en lastbilsskatt. Med en lastbilsskatt blir det lättare för järnvägsföretagen att konkurrera om transporterna. Det blir också lättare att motivera höjningen av banavgifterna. Jag vill fråga statsrådet: Varför höjer regeringen banavgifterna i Sverige utan att införa en liknande avgift för vägtrafiken?

Herr talman! Låt mig börja med att instämma i Stina Bergströms fråga när det gäller att införa en avståndsbaserad vägavgift. Det handlar om att få transportneutrala avgifter. Jag ställde frågan om huruvida infrastrukturministern var inne på den banan. Jag fick ett besked på den offentliga utfrågningen. Seko hade beräknat förseningskostnaderna på grund av vinterkaos med mera. De kom fram till att detta kostar drygt 5 miljarder kronor. Seko menar att man kan använda förseningspengarna bättre genom att lägga dem på att öka punktligheten och tillförlitligheten i järnvägssystemet. Det håller jag med om. Jag har fått synpunkter från södra Sverige, där man säger så här: De flesta godsjärnvägsbolag i Sverige har röda siffror. Trots det vill Trafikverket höja banavgifter, införa dyra regler, exempelvis ECM och ERTMS, och dessutom ha en förmåga att stänga trafik när det blåser lite i Skåne och låta lastbilarna köra vidare på vägen bredvid. Trädsäkring måste prioriteras, nämner man. Det kostar oerhört mycket att stoppa trafiken och laga kontaktledningarna efter att träd har blåst ned. Det gamla SJ banavdelning hade skisser på hur det ska se ut bredvid spåret för att träd inte ska falla på kontaktledningarna. Herr talman! Infrastrukturministern säger i svaret att det har vidtagits en del åtgärder. Hon nämner kvalitetsavgifter, som enligt min mening måste betraktas som slag i luften och som inte kommer att synas i några som helst positiva effekter på järnvägsspåren. Ministern talar också ökade satsningar på drift och underhåll. Men Seko beskriver Sveriges utgifter inom detta område jämfört med andra länder med orden "Sverige i botten". De jämför 21 länders utgifter 2007-2013. Utgifter som andel av längden tågräls ligger i genomsnitt på 1,35 miljoner euro. Sverige ligger på 0,33 miljoner euro. Då ska man också komma ihåg att de ökade satsningar som infrastrukturministern är så glad över är begränsade till två år, 2012 och 2013. De ökade satsningarna motiverar regeringen med att de är en konjunkturell engångssatsning. Ingen kan övertyga mig om att regeringen kommer att kunna lämna den här bottenplaceringen. Man kommer inte heller att kunna hävda att man får bättre spår och bättre infrastruktur genom att efter 2013 års tillfälliga högre satsningar gå tillbaka till de låga nivåer som fanns före 2011. Delar infrastrukturministern min uppfattning att nivån på satsningarna på drift och underhåll samt reinvesteringar måste vara fortsatt höga också efter 2013? Herr talman! Avslutningsvis är jag oerhört besviken på det lättvindiga sätt på vilket infrastrukturministern besvarar oron inför en alltmer växande olaglig och oseriös cabotagetrafik och tillfälliga inrikes transporter på vägarna. Ministern konstaterar att man ska följa regler och att myndigheterna ska göra det de är ålagda att göra. Men har infrastrukturministern lyssnat på arbetsmarknadens parter och på åkerinäringens och Transportarbetarförbundets gemensamma förslag för att minska den osunda konkurrensen? Vore det inte hedervärt om ministern medgav att deras förslag är intressanta och att hon tar dem till sitt departement för att bereda dem och undersöka om förslagen kan reducera den olagliga och oseriösa cabotagetrafiken?

Herr talman! Isak From beskriver ett möte med åkeribranschen i Västerbotten och de problem som man tar upp där. En del av det Isak From tar upp stämmer och upplevs mycket riktigt som problem i åkerinäringen. Men det han glömmer att berätta är att det enskilt största hot som åkerinäringen ser framför sig är den kilometerskatt som Isak From och hans socialdemokrater tillsammans med Sverigedemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet gärna skulle vilja införa, förvisso dock med lite olika motiv. Det vore det hårda slaget mot lastbilsbranschen. De senaste vintrarna har varit hårda och inte bara drabbat Sverige. Vädret känner inga nationsgränser, även om man ibland i inrikespolitiska debatter kan tro att det är på det sättet. Även i andra länder har vädret stört infrastrukturen och järnvägssystemet. Herr talman! Det verkar faktiskt vara på det sättet att det snöar även i länder som inte har genomfört någon avreglering av järnvägsnätet. Det blir dessutom problem i dessa länder på samma sätt som det blir problem i Sverige till följd av extrema vädersituationer. Norge var förra vintern kanske det enskilt bästa exemplet i ett norra Europa där man klarade mycket av punktligheten i järnvägssystemet; det ska tilläggas. Mycket av det som de olika aktörerna har förberett inför denna vinter påminner om det sätt på vilket man förberedde sig i Norge under den gångna vintern. Det är bra att man gör på det sättet. Det positiva exemplet Norge har vi en del att lära av i just detta fall. Men kom ihåg att det såg likadant ut i många andra länder! Vädret ställde till mycket problem i järnvägssystemet. De förhöjda banavgifterna kommer ytterligare att höja de drift och underhållssatsningar som vi kommer att kunna göra. Jag säger detta utifrån det förra inlägget jag hade eftersom det kanske är det enskilt viktigaste vi kan göra för att klara konkurrenskraften för järnvägen både när det gäller persontrafik och godstrafik.
Herr talman! Låt mig först vända mig till Isak From, som nämnde begreppet gott anseende. Det är någonting som vi har införlivat också i Sverige. Det innebär att om man inte sköter sig, låter bli att betala skatt och annat, kan tillståndet dras in. Det görs av Transportstyrelsen. Du ställde en fråga om propositionen. Låt mig vara tydlig med att det inte gäller lösningen på alla de problem som tas upp i samband med denna diskussion. Det gäller i delarna att anpassa sig till EU när det handlar om att tillfälligt kunna dra in tillstånd. Men det handlar också om att kunna utbyta information myndigheter emellan mellan medlemsstaterna. Men det är en nog så viktig första del. När vi pratar om transporter på järnvägssidan tror jag att vi är överens om att det är tågkaoset som är det stora problemet oavsett om man transporterar människor eller gods. Då ligger utmaningen just i att återställa järnvägen till det som den en gång i tiden var byggd för. Man ska se till att få tillbaka robustheten. Vi har höjt anslagen för drift och underhåll, Siv Holma. Den som har varit särskilt uppmärksam under mina tidigare debatter kan konstatera att jag har nämnt de extra insatser som görs för åren 2012 och 2013 så att vi nu är uppe i över 7 miljarder för drift och underhåll jämfört med 3,8 miljarder år 2006. Jag har aviserat att regeringen med kapacitetsutredningen som underlag ska komma med en kompletterande infrastrukturproposition under mandatperioden. Det hänger ihop; det är inte konstigt alls. När det gäller att avreglera terminalerna pågår en diskussion inte minst på EU-nivå när vi håller på att revidera det första järnvägspaketet. Om vi tänker oss det som vi alla egentligen tycker vore fantastiskt är det inte bara transporter på järnväg inom Sverige. Det handlar också om att kunna fortsätta även efter Sveriges landgräns ut i övriga Europa. Där har Sverige nu tagit ledningen för att få en godskorridor som går mellan Stockholm och Palermo. Det är genom sju länder. Det förutsätter å andra sidan förutom att infrastrukturen finns att vi har en administration som är lätthanterlig och harmoniserad. Det förutsätter också att vi har teknik som är harmoniserad. Då kommer kraven in på ERTMS, även om det i varje enskilt land just för stunden kan ställa till problem som man tycker att man har kostnader för. Det är riktigt. Men det långsiktiga målet är att kunna få fler och längre transporter inte bara i Sverige utan över hela Europa på järnväg. Den visionen tror jag att vi fortfarande måste ha kvar. Också terminalerna kommer in som en viktig del. Det som nämndes tidigare om att Cargo Net drev i stort sett alla Jernhusens terminaler förut har lett till att det från att tidigare ha varit två järnvägsföretag nu finns ett tiotal. Den diskriminering som kan uppstå när ett företag driver en terminal och även konkurrerar med andra gör att det finns ett behov av och ett krav på att det ska vara konkurrensneutralitet. Det är en diskussion som också pågår i Europa. Det handlar om problem som uppstår när det finns företag som äger, driver och samtidigt konkurrerar om verksamheten med andra. Det görs egentligen för att få öppenhet och transparens och för att man ska veta vad det är man betalar för. Det tror jag också är oerhört viktigt. När det gäller förseningskostnaderna som Seko hade tittat på vill jag säga att vi även där har använt Trafikanalys. Tar man den sammanlagda bilden för vintern är vi uppe i över 11 miljarder. Därför behöver vi verkligen göra någonting åt det.

Herr talman! Låt mig gå tillbaka till infrastrukturministerns skriftliga svar där hon i slutet hänvisar till att lönesättningen på svensk arbetsmarknad bäst lämpar sig för arbetsmarknadens parter. Det är helt rätt. I Transportarbetareförbundets och Sveriges Åkeriföretags gemensamma remissvar på DS 2011:20, En reformerad yrkeslagstiftning , hänvisar man till de kryphål som finns i lagstiftningen och som gör att det här inte fungerar i dag. År efter år har fackföreningsrörelsen, bland annat Byggnads och Transport, påpekat att det finns människor här i landet som inte jobbar på lika villkor och som utnyttjas under slavliknande förhållanden. Nu gör även åkerinäringen gemensam sak med fackförbunden och påpekar de brister som finns i dag. Om de här kryphålen finns kommer inte arbetsmarknadens parter att kunna klara den här frågan utan en tydligare lagstiftning. Det tror jag är ställt utom allt rimligt tvivel här i dag. Vi önskar självfallet att vi har fel. Kommer det en ändrad inställning som mynnar ut i en skärpt lagstiftning, vilket vi vill se? Om regeringen tänker ta sig an frågan om jobbtrafikverksamheten på allvar krävs det faktiskt att man upphäver utstationeringslagen. Vidare krävs det också att regeringen inför en bekräftningsregel i utstationeringslagen som innebär att en arbetsgivare som hänvisar till att löner och villkor är godtagbara skriftligt ska tillämpa detta med ett avtal med arbetstagarorganisationen. Min fråga till ministern är: När tar regeringen ett helhetsgrepp och skärper lagstiftningen så att skötsamma svenska företag inte utkonkurreras, så att Sverige fullt ut kan visa på sociala villkor som är värdiga svensk arbetsmarknad och så att svenska löner ska råda på svensk arbetsmarknad?

Herr talman! Jag vill komma tillbaka till Cargo Net. Företaget lägger ned sin verksamhet i Sverige men fortsätter att köra i Norge. Precis som har sagts här har de haft samma problem i Norge med punktligheten de senaste åren, men Cargo Net ser ändå möjligheter att fortsätta sin verksamhet där. När jag träffade representanter för Cargo Net förra veckan frågade jag: Vad är skillnaden mellan Sverige och Norge? Jag fick svaret: järnvägspolitiken. I Norge har vi ett större stöd från politiken. I Norge höjer man inga banavgifter. I Norge är terminalen fortfarande en del av infrastrukturen. Ja, Edward Riedl, vi har verkligen en del att lära av Norge. I Sverige har järnvägen styckats upp, och terminalerna ägs i dag av Jernhusen som nu även har börjat upphandla driften av de här terminalerna. Statsrådet säger att anledningen till den här nya ordningen är att det ska vara konkurrensneutralt. Inga företag ska gynnas. Det låter bra, tycker jag. Jag vill ställa en avslutande fråga till statsrådet: Varför inte låta Trafikverket utföra den här driften av terminalerna? Eftersom det här är mitt sista inlägg vill jag också vara tydlig med att Miljöpartiet kommer att fortsätta att jobba med den här frågan. Regeringen må tycka att inget behöver göras, men vi tänker fortsätta att jobba för klimatsmarta transporter med hopp om att regeringen någon gång kommer att börja lyssna på oss och på näringslivet.

Herr talman! Infrastrukturministern pekar på Kapacitetsutredningen och säger att det finns en koppling. Det tolkar jag som ett svagt löfte om att det ska komma mer resurser till drift, underhåll och reinvesteringar även 2013. Risken är väl att allt kommer att hamna i långbänk, och medan gräset gror dör kon. Ministern talar om konkurrensneutralitet mellan olika presumtiva godstågsoperatörer. Men varför talar inte ministern om transportslagsneutrala avgifter? Varför göra så stor skillnad mellan järnväg och väg? Jag vill avsluta på samma sätt som Stina Bergström och Miljöpartiet. Vi i Vänsterpartiet kommer också att driva de här frågorna oerhört kraftigt. Vi tycker att det är viktigt att ta ansvar för klimatet. Vi tänker inte lämna över för stora problem. Vi tycker att det är oerhört viktigt att göra det vi kan för att minska koldioxidutsläppen, och där ingår också att föra över gods från väg till järnväg. Jag är glad att vi har en förebild i Norge. I deras regering finns också vårt systerparti med. Jag har haft förmånen att samarbeta med dem i mina delar av landet när det gäller Malmbanan och sådana saker. Där finns det också en hel del som man skulle kunna utveckla.
Herr talman! När det gäller transporterna finns det också någonting som oroar, inte minst av konkurrensskäl i detta avlånga land. Det är om vi skulle införa en kilometerskatt. Jag ska haka på det som Stina Bergström och Siv Holma nämner om hur och på vilket sätt kostnaderna kan bäras oavsett transportslag, eller med ett annat ord internaliseringen. Det är egentligen det vi pratar om. Trafikanalys har fått ett uppdrag av oss för att vi verkligen ska veta hur stor andel varje trafikslag bär och hur avgifter, skatter och annat påverkas. Det ska vi ha som ett bra underlag för att vi ska kunna veta hur det verkligen ser ut när vi pratar med varandra om att det ena trafikslaget betalar mer än det andra. De ska återkomma med detta till oss under våren 2012. Sedan ska de fortsätta att återkomma varje år med en redovisning. Jag tror att det är en viktig faktor. Siv Holma var inne på de här transportslagsneutrala avgifterna. Låt oss titta på Norge. Jag nämnde att Green Cargo inte har så bra lönsamhet där. Mycket är fokuserat på punktligheten. Där har vi i Sverige också vår utmaning. Vi ska också komma ihåg att Norge ser lite annorlunda ut. Där bedriver Cargo Net skytteltrafik. Verksamheten ser inte ut så i Sverige. Bedriver man verksamheten på det sättet i Sverige blir den också dyrare. Det tittas inte bara på kostnader utan även på intäkter. Jag tror att det absolut viktigaste, och det är det som jag jobbar för, är att klara denna vinter. Det handlar om förtroende och om att få järnvägen att bli konkurrenskraftig. Vi har höjt anslagen för drift och underhåll för att få tillbaka robustheten. Detta är ett arbete som kommer att fortsätta.